Herr talman! Sinikka Bohlin säger att det är viktigt med en helhetssyn på ett uthålligt och aktivt skogsbruk. Det kan jag gärna hålla med om. Hon säger dessutom, och det är kanske mera tveksamt, att vi alltid har varit ett föredöme för internationellt skogsbruk. Det har förekommit en del metoder i det svenska skogsbruket under 60-talet och på tidigt 70-tal som inte varit riktigt bra. Under de två senaste årtioendena har det skett många positiva förändringar. Det är viktigt att vi nu går vidare med dessa. Det finns egentligen två huvudmål för skogsbruket. Det ena är att uthålligt kunna producera en högklassig virkesråvara. Det andra är att bevara den biologiska mångfalden i våra stora naturområden, som till stor del är skog. Det finns i det utredningsbetänkande som är lagt egentligen inte, och det sade också Sinikka Bohlin, några motsättningar om målen, men det finns det när det gäller åtgärderna. Det kanske inte är så konstigt, därför att Socialdemokraterna konsekvent har varit för regleringar och detaljbestämmelser. Vi har haft en extra beskattning på skogsbruket tidigare i form av en skogsvårdsavgift, som regeringen har föreslagits skall tas bort och som riksdagen har beslutat skall tas bort. Det innebär att den överföring som har skett från skogsbruket i södra Sverige till bruket i norra Sverige kan man inte längre hålla på. Däremot, Sinikka Bohlin, är vi i Centern fortfarande mycket positiva och aktiva när det gäller regionalpolitiken och regionalpolitiskt stöd. Avslutningsvis vill jag säga något om principerna för hur man skall styra samhället och miljöfrågorna åt rätt håll. Det finns en grundläggande skillnad mellan olika former av lagstiftning i Sverige. Jag hade hoppats när vi antog naturresurslagen att vi skulle få in mer av den ena formen än av den andra. I naturvårdslagen och miljöskyddslagen, som är ganska unga lagar, har man tvingats till ett regelsystem med många förbud och regler för att komma åt problemen därför att det var så många fel i systemen. I skogsvårdslagen och skötsellagen för jordbruksmark har man haft ett regelsystem som inneburit påbud: Så här skall du göra för att det skall bli bra. Jag tror aldrig att vi i längden kan komma fram på förbudsvägen och regelvägen, utan vi måste inpränta i varje människa att man skall vårda de resurser som vi har.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att vi är eniga om målen men att vi inte är överens om medlen. Jordbruksministern säger att vi socialdemokrater gärna vill detaljreglera. Jordbruksministern säger att jordbruket är ett nationellt ansvar och att det behövs en långsiktig politik. Nog behöver vi också ett nationellt och politiskt ansvar för skogen, som har en sådan långsiktighet och som är en så viktig näring i dessa dagar. Jag trodde faktiskt att alla partier hade lärt sig litet grand av marknadskrafterna och den kortsiktighet som de innebär efter de veckor av kris som vi har överlevt i Sverige. Jag har inte någon enormt stor tro på marknadskrafterna. Jag tror faktiskt att vi behöver politiska och demokratiska beslut även i skogspolitiken.
Herr talman! Jag vet inte om Sinikka Bohlin uppfattade vad jag sade. Jag betonade just ansvaret, inte bara på nationell nivå utan ända ner på individnivå. Det är intressant att se vad som hänt under de gångna årtiondena, då det uppstod skogsskador. Skador uppstod trots att vi hade ett ganska reglerat system. Jag tror alltså att det enskilda ansvaret är mycket viktigare. Vi kan säga att den största biologiska mångfalden har vi i det småskaliga skogsbruket, bondeskogsbruket, det privatägda skogsbruket, där man har decentraliserat ansvar. Jag tycker att det är väl värt att gå vidare på den vägen. Jag tror att vi den vägen kommer längre än med de hårda regleringarna.
Herr talman! Jag kan hålla med jordbruksministern om att vi visst har fått skador i våra skogar. Vi har utnyttjat dem på fel sätt. Men det har berott på en kunskapsbrist. När tekniken gick före den humana sidan av livet gick den kanske litet för fort framåt. Men under 80-talet har kunskapen om miljö, inte bara nationellt utan också globalt, ökat otroligt. Vi har fått nya lagar under de senaste tio åren för att skydda det som skyddas skall. Det finns faktiskt stor tveksamhet hos många skogsägare inför det faktum att man slopar många av paragraferna i skogsvårdslagstiftningen. Det finns risk för spekulationer i framtiden -- de kortsiktiga vinsterna. Vår skogsvårdslagstiftning är faktiskt ett föredöme internationellt. Vi har nyligen haft folk från Canada på besök som har studerat vårt skogsbruk och tyckt att vi har skött oss bra. På den punkten tycker jag inte att vi som svenskar behöver skämmas för att vi inte skulle ha haft bra skogspolitik. Men okej, vi skiljs: Den ena sidan går åt marknadskrafterna och den andra åt gemensamt ansvar.
Herr talman! Jag refererade tidigare till den utveckling som vi har sett under de senaste 15 åren sedan slutet på 70-talet. Den kampanj för rikare skog som Skogsvårdsstyrelsen har drivit tillsammans med olika folkrörelser har verkligen gett resultat, både på kunskapssidan och när det gäller sättet att bedriva skogsbruk. Jag tror alltså att det är möjligt att gå den här vägen, att bygga på människors vilja till hänsyn och ansvar. Även om jag vill vänta med den definitiva debatten tills vi har fått in remissynpunkterna och i kammaren diskuterat en ny skogsvårdslag, tycker jag ändå att det är viktigt att nu slå fast att vi har stora möjligheter att nå ett långsiktigt mål med bevarad biologisk mångfald och en hög produktion, att både utnyttja och rädda skogen i framtiden, om vi klarar det här med kunskaper. Jag tror att det går den vägen utan detaljregleringar.

Herr talman! Jag sade till Ingvar Eriksson i mitt anförande att han och jag har helt olika syn på skogspolitik och ägande. Ingvar Eriksson vill ha enskilt ägande, medan jag kan tänka mig ett gemensamt ägande. Det är där som våra åsikter skiljer sig. Den utredning som pågår angående äganderätten kan också föreslå att allemansrätten skall inskränkas. Ingvar Eriksson sade att det enskilda ägandet ger möjligheter till människor att utnyttja allemansrätten, men detta får vi återkomma till i en annan debatt. Även jag tror på den svenska skogsnäringen. Ingvar Eriksson anser att det skall betalas full ersättning för all naturvård, men det rimmar väldigt illa med majoritetens förslag till finansiering. Majoriteten ville att detta till stor del skulle finansieras med skattepengar.

Herr talman! Det är kanske bara en lek med ord, men Ingvar Eriksson sade att man skall utnyttja den svenska skogsbonden. Jag tänker inte utnyttja skogsägarna, men jag nyttjar gärna den svenska skogen på alla sätt.

Herr talman! I regeringsdeklarationen slås det fast att regeringen skall arbeta för en levande landsbygd och för att hela Sverige skall leva. Som centerpartist finner jag det mycket glädjande med en sådan deklaration. Här i kammaren har det i dag diskuterats näringspolitik, jordbrukspolitik, fiskefrågor, miljöfrågor och skattepolitik. Allt detta har betydelse för i vilken mån vi kan behålla en levande landsbygd. Det är naturligtvis väldigt viktigt att satsa på en decentralistisk uppbyggnad av vårt land, att vi satsar på småföretag, som utgör grunden för en verksamhet på landsbygden. Inledningsvis vill jag peka på den kris som Volvo nu genomlider. Den socialdemokratiska regeringen gjorde en satsning på flera hundra miljarder kronor i Uddevalla. Jag leker med tanken att man i stället skulle ha satsat dessa miljarder på de mindre företagen i regionen. Hur skulle det då ha sett ut? Förmodligen hade det skapats väldigt många nya jobb som säkerligen också skulle ha funnits kvar. Jordbrukspolitiken är av central betydelse i detta sammanhang, eftersom glesbygderna har jordbruket som sin väsentligaste näringskälla. Därför är det -- som jordbruksministern sade -- viktigt att det finns en bas för det svenska jordbruket, för att det skall kunna leva vidare. Det skall även vara lönsamt att göra nyinvesteringar, så att också unga människor är villiga att satsa på och utveckla jordbruksnäringen. Vad jag i första hand skulle vilja tala om här i dag är det som måste göras i de områden där förutsättningarna kanske inte är lika bra som ute på slättbygderna. Det är t.ex. viktigt att Norrlandsstödet får vara kvar och att vi i de kommande förhandlingarna med EG slåss för den möjlighet till regionalpolitik som Norrlandsstödet är ett uttryck för. Statsministern sade tidigare i ett replikskifte att regionalpolitiken är en av de frågor som är viktiga för Sverige vid dessa förhandlingar. Detta konstaterar jag med glädje. Det finns områden i vårt land där man inte har samma förutsättningar som på slättbygderna att bedriva spannmålsodling och annat jordbruk, t.ex. södra Sveriges skogs och mellanbygder, områden på våra öar och en del andra områden. I en situation då vi kanske får lägre priser på våra produkter kan vi få bekymmer i dessa områden om detta inte möts med någon annan åtgärd. I detta sammanhang tycker jag att det är viktigt att föra fram tanken på att man skulle kunna ge ett arealstöd till vallodling i de områden som jag har talat om. Det skulle vara en möjlighet att hålla dessa bygder levande. Det skulle också vara en möjlighet att hålla landskapet öppet. Som Bengt Rosén pekade på här tidigare har det gjorts undersökningar av Lars Drake vid Lantbruksuniversitetet som visar att svenska folket lägger mycket stor vikt vid att ha ett öppet landskap och att bygden är levande. Om bygden skall vara levande måste det också finnas människor och djur där, och då måste vi ha ett levande jordbruk. Av den anledningen tycker jag att det finns mycket som talar för att det skulle finnas ett arealstöd som utgår för vallodling. Till detta skulle pengar kunna tas från de pengar som i dag används för landskapsvård. Det skulle vara ett mer obyråkratiskt sätt att förmedla dessa pengar. Men det måste i så fall tillföras ytterligare resurser för att detta skall vara möjligt. I den omstrukturering och omstöpning som nu sker för att det skall skapas förutsättningar för ett starkt jordbruk inför ett EG-medlemskap skulle det säkert också vara möjligt att lösa även denna fråga. Jag sade att djur och djurhållning är oerhört viktigt för dessa områden. Därför är det också viktigt att vi kan sälja våra produkter. Vi har i Sverige en mycket bra kvalitet på våra produkter. Det har vi därför att vi har friska djur, vi använder inte antibiotika och andra mediciner i produktionen. Det är en tillgång för oss. Vi har också duktiga djurägare. Vi har en distriktsveterinärorganisation som har varit mycket nyttig i detta sammanhang. Jag anser därför att det är viktigt att vi i framtiden kan behålla en distriktsveterinärorganisation som bas för detta arbete. Jag har framför mig ett referat från ett seminarium om antibiotikaanvändning och resistensutveckling som visar vilka faror det innebär om man släpper antibiotika fritt. Det redovisas resultat som innebär stora besvär, inte minst från Amerika där man har fått in en resistent form av tuberkulos som uppträtt i 13 delstater. Denna sjukdom hade varit försvunnen sedan länge. Denna sjukdom har inte gått att bota, och dödligheten har varit hög. Detta beror enligt de undersökningar som har gjorts på att det har använts för mycket antibiotika i produktionen av livsmedel. Dessa bekymmer har vi inte i Sverige, och det utgör en tillgång för oss i Sverige som vi skall vara rädda om. En viktig del i den diskussion som vi måste föra med EG och övriga europeiska länder är att vi i Sverige har möjlighet att fortsätta bedriva en produktion på detta ur hälsosynpunkt fina sättet.

Herr talman! Samtliga politiska partier inriktar i dag sina krafter på att reparera det svenska näringslivet. Det må ske med litet olika insikt om orsak och verkan men ändå med bidrag till konstruktiva åtgärder för att näringslivet skall återfå sin tillväxtkraft genom sänkta kostnader och ökad konkurrens och kunna ge nya arbetstillfällen till såväl ungdomar som vuxna som står utanför arbetslivet. Det oudvikliga villkoret är att vi måste ha ett lönsamt och konkurreskraftigt näringsliv och en samhällsekonomi i balans för att kunna fortsätta samhällsbygget med förbättrad service och omsorg för barnen, de äldre och övriga. Jag vill understryka, att då vi värderar de olika näringsgrenarnas bidrag till sysselsättning och välfärd, är det inte bara de moderna informationsoch datateknologiska grenarna i näringslivet som är viktiga. Lönsamhet och arbetstillfällen är lika skyddsvärda och angelägna i våra långsiktiga basnäringar. Att ha mat, kläder och husrum är fortfarande ett av våra viktigaste materiella behov att tillgodose. Den näringsgren som jag vill lyfta fram berör oss alla mycket nära: Dess produkter är vi beroende av dagligen för vår överlevnad. Dess produkter påverkar vår hälsa mer än något annat. Dess produkter står i centrum då vi vill skapa gemenskap, trivsel och glädje för oss själva och för våra goda vänner. Dess produkter står i världsklass vad beträffar kvalitet och produktsortiment. Dess produktion ger sysselsättning till hela den svenska nationen, både direkt och indirekt i mycket stor omfattning. Dess produktion är en väsentlig del av vården av det svenska miljölandskapet. Jag talar om svenskt jordbruk och svensk livsmedelsindustri, och jag hoppas att ni har mod att fortsätta att lyssna till mitt anförande, eftersom ni är mycket starkt berörda av det. Denna näringsgren är i Sverige och i andra länder mycket beroende av politiska beslut och regleringar som syftar till att slå vakt om en högklassig livsmedelsförsörjning i det egna landet. Det är svårt, ja nästan omöjligt, att finna bra regleringssystem. Därför har näringen ofta drabbats av regleringarnas ''baksida''. Dessa ''baksidor'' är väl kända av såväl näringens företrädare som oss politiker som har ett engagemang i svensk livsmedelspolitik. Det har gällt avregleringar, nedläggningar, omställningar och exporthinder. Låt oss nu emellertid se framåt. Vad behöver näringen inom svenskt jordbruk och livsmedelsindustri för att kunna ge vårt land hälsosam och god mat, sysselsättning och utkomst för 100 000-tals människor och en god miljö? Den här näringen är i behov av att i den svenska debatten få framstå som värdefull, önskvärd och positiv för samhällets utveckling. Den är också i behov av att gamla gruppmotsättningar i samhället byts ut mot nya och positiva förväntningar på en utveckling av branschens näringsliv. Det är än viktigare att denna del av det svenska näringslivet får möjlighet att konkurrera fullt ut på lika villkor, på villkor som gäller i våra närliggande EG-länder. Jag är övertygad om att svensk livsmedelsindustri, om den får konkurrera på lika villkor, kommer det att leda till ett ännu bättre produktsortiment, en väsentlig exportandel med ökad svensk sysselsättning som följd och en förbättrad totalmiljö i Europa. Vad innebär då konkurrens på lika villkor? Regering och riksdag arbetar nu intensivt med att harmoniera svensk ekonomi och lagstiftning till rådande EG-politik, detta för att svenskt näringsliv skall kunna konkurrera på lika villkor i Europa, oavsett om vi blir medlemmar i EG eller ej. Detta sker framför allt genom EES-avtalet och de förestående EG-förhandlingarna. Danska, tyska och franska livsmedelspriser är lägre än livsmedelspriser i Sverige, men matkostnaderna är inte lägre än i Sverige. Hur går då detta ihop? Jo, konsumenten betalar en väsentlig del av sin kostnad via EG:s budget, dvs. lägre priser men också en väsentlig del via skatten. Den svenska livsmedelspolitiken måste harmonieras till EG:s politik på samma sätt som gäller för det övriga svenska näringslivet. Detta kommer att innebära sänkta marknadspriser, en övergång till viss budgetfinansiering och en gemensam exportfinansiering. Sverige kommer att få bidra till EG:s budget för dess livsmedelspolitik om vi blir medlemmar i Gemenskapen. Då bör det vara självklart för oss att vi genom en anpassning till EG:s politik får tillbaka en del av pengarna för att stärka denna viktiga del av svenskt näringsliv. Den arbetande Omställningskommissionen har lagt fram ett betänkande om åtgärder för att anvisa vägen för den svenska vegetabiliesektorns anpassning till EG. Vi kristdemokrater förväntar oss att såväl jordbruksministern som Europaministern nu snarast tar över ansvaret för svensk livsmedelsproduktion och att den anpassas till Europapolitiken och att den därmed får möjlighet att konkurrera på lika villkor. Då kommer vi gemensamt att kunna glädjas åt denna närings positiva utveckling framöver.